Därav framgår bland annat att den första frågestunden äger rum torsdagen den 21 oktober med början kl. 14.00. Då besvaras frågor som inlämnas senast kl. 12.00 i morgon. Kammarens första arbetsplenum hålls onsdagen den 27 oktober kl. 10.00. En allmänpolitisk debatt anordnas onsdagen den 3 november kl. 10.00 med eventuell fortsättning torsdagen den 4 och fredagen den S november, båda dagarna med början kl. 10.00. Vid torsdagens och fredagens sarhmanträden kan också utskottsbetänkanden upptas till avgörande. Även om den allmänpolitiska debatten avslutas i sådan tid, att en del utskottsbetänkanden hinner slutbehandlas torsdagen den 4 november, torde det bli ofrånkomligt att anordna arbetsplenum fredagen den 5 november. I den mån behov därav föreligger kommer från och med den 11 november arbetsplena att anordnas också på torsdagarna. Dessa sammanträden hålls i anslutning till frågestunderna, som börjar kl. 14.00 utom under sessionens två sista veckor, då de tar sin början kl. 10.00. Från och med den 26 november beräknas även fredagarna behöva användas för arbetsplena. Sammanträdena börjar då kl. 10.00. Jag vill slutligen erinra om att till kammarens ledamöter utdelats förteckningar över dels propositioner avsedda att föreläggas höstsessionen, dels uppskov till höstsessionen med behandlingen av vissa ärenden. Särskilda meddelanden har utarbetats angående riksdagens arbete m.m. under höstsessionen, riksdagens utrikeskontakter och riksdagens skoltjänst. Vidare bifogas en statistisk sammanställning angående tidningarnas bevakning av riksdagsarbetet under tiden den 2 januari—15 juni 1971.

Herr talman! För att förbättra möjligheterna att driva ett effektivt skogsbruk finns det på många håll behov av ändrad arrondering av skogsskiftena. Långa och smala skogsskiften samt stor spridning av skiftena försvårar ett rationellt skogsbruk. Ägoutbyten av skogsskiften för att förbättra arronderingen betraktas av många skogsägare som något mycket positivt. Andra däremot ställer sig mera avvaktande. Om man skall kunna få till stånd en allmän positiv inställning till de värdefulla ägoutbytena är det nödvändigt att samhället för sin del medverkar till att de kan ske på ett så snabbt och smidigt sätt som möjligt. Så är emellertid inte alltid fallet för närvarande. För att belysa de rådande förhållandena skall här nämnas ett exempel på ägoutbyte av skogsskiften inom ett område i Mellansverige, som sattes i gång under stor uppmärksamhet i slutet av 1950-talet. År 1966 utfärdades avverkningsförbud, för att förrättningen skulle kunna genomföras. Förrättningen avslutades den 30 december 1968. Den 23 januari 1969 ingavs till ägodelningsrätten besvär över förrättningen, varefter handlingarna den 29 januari 1969 överlämnades till överlantmätaren som har att yttra sig. Ytterligare har ärendet ej avancerat och någon avverkning har således inte fått äga rum sedan 1966 på de skogsskiften som är berörda av besvären. Arbetet på att få till stånd bättre ägofigurer har därmed avstannat sedan snart tre år. Ett förfarande som det här nämnda uppmuntrar givetvis inte till ytterligare ägoutbyten för att rationalisera skogsbruket. Det är nödvändigt att erforderliga resurser ställs till förfogande för de berörda instanserna så att ett snabbt och smidigt genomförande kan ske under beaktande av rättssäkerhetsaspekterna. Under hänvisning till det anförda anhålles om kammarens tillstånd att till herr civilministern få ställa följande fråga: Är statsrådet villig medverka till att resurser sätts in och att åtgärder vidtages för att åstadkomma en snabb och smidig behandling av frågor om ägoutbyten av skogsskiften?

Herr talman! Allt fler uppgifter kommer fram om missförhållanden i en del statliga företag. I vissa fall uppges uppenbara oegentligheter ha förekommit liksom svåra omdömesfel. Självfallet kan inte sådana påståenden få stå oemotsagda. Det är därför värdefullt, att justitiekanslern fått i uppdrag att utreda den rent rättsliga sidan av bl.a. sådana lånetransaktioner som utförts av förenade fabriksverken. Denna undersökning är dock inte tillräcklig. En närmare utredning om vissa grundläggande förhållanden inom Statsföretag AB och dess föregångare liksom om förhållandena inom vissa enskilda statsföretag som haft påtagliga svårigheter under senare tid bör verkställas. Man bör klarlägga vilken roll Statsföretag AB och dess föregångare haft i samband med de uppenbara svårigheter enskilda statsföretag haft. Riksdagen fastlade principer för relationerna mellan Statsföretag AB och enskilda statliga företag. Ett klarläggande av om dessa principer följts bör göras. Det är också angeläget att uppmärksamma, vilka lärdomar för framtiden som man kan dra av den nu vunna erfarenheten. En parlamentarisk undersökningskommission bör tillsättas med en representant för respektive riksdagsgrupp, gärna under ordförandeskap av en erfaren jurist. De former som finns för insyn i den statliga företagsverksamheten via de av riksdagen utsedda ledamöterna är uppenbarligen inte tillräckliga för denna mer djupgående undersökning. Under hänvisning till det anförda hemställes om kammarens tillstånd att till herr industriministern få rikta följande fråga: Är statsrådet villig att tillsätta en parlamentarisk undersökningskommission med representanter för respektive riksdagsgrupp med uppgift att klarlägga de av mig påtalade förhållandena inom den statliga företagsverksamheten?

Herr talman! Gjorda undersökningar visar att elförbrukningen i vårt land sannolikt kommer att fördubblas under det närmaste decenniet. Om man skall kunna klara denna ökade efterfrågan synes det ofrånkomligt med en ökning av elproduktionen genom anläggande av kärnkraftverk och oljekraftverk. Även om kärnkraftutbyggnaden i vårt land kommer att öka under 1970-talet och, enligt CDL:s prognoser, år 1980 utgöra den dominerande delen av utbyggnaden, måste man ändå räkna med att även oljekraftverk måste anläggas för att klara den ökade efterfrågan. Samtidigt synes det uppenbart att oljekraftverken utgör ett starkt hot mot vår miljö. Detta blir särskilt märkbart om anläggningarna lokaliseras till platser, som genom sin karaktär av natur-, fritidsoch rekreationsområden är särskilt känsliga. För att i görligaste mån eliminera dessa risker är det angeläget att den aviserade fysiska riksplanen framlägges utan dröjsmål. Skulle tillstånd komma att ges till så stora utbyggnader som på senaste tiden föreslagits, utan att en fysisk riksplan föreligger, föregriper man syftet med denna plan. Den utbyggnad av Marvikens kraftstation från nu planerad anläggning för ca 200 megawatt till en produktion av över 900 megawatt, som statens vattenfallsverk i september månad 1971 ansökt om tillstånd för hos koncessionsnämnden, synes i många avseenden utgöra ett sådant miljöhot som här nämnts. Till detta kan också läggas de uppenbara riskerna för oljeskador och luftföroreningar samt farorna för fiskbeståndet. I samband med den information som lämnats om den gjorda ansökan har även nämnts andra orter som tänkbara för lokalisering av ytterligare oljekraftverk utmed Sörmlandskusten. Att denna planering sker till synes utan hänsynstagande till de olika faktorer som måste vara vägledande vid upprättandet av en fysisk riksplan, måste anses otillfredsställande och inge medborgarna i de aktuella områdena en stark känsla av osäkerhet. Med hänvisning till det anförda får jag anhålla om kammarens tillstånd att till herr civilministern få framställa följande fråga: Överensstämmer den planerade utbyggnaden av Marvikens kraftstation med de värderingar som ligger till grund för arbetet med den fysiska riksplaneringen?

Herr talman! Den östpakistanska tragedin har djupt skakat människor i hela världen. Trots det kan man med fog ställa frågan om alla upptänkliga vägar att komma till rätta med problemen prövats. Exempelvis synes den passivitet som hittills visats från Förenta nationerna svårligen förenlig med organisationens syfte att värna om de mänskliga rättigheterna. Sverige har i sammanhanget enligt min mening en skyldighet att — inte bara genom enskilda hjälpinsatser utan även genom initiativ i internationella organisationer — söka bringa de pågående ohyggligheterna att upphöra eller åtminstone att lindras. Med hänvisning till vad jag här anfört hemställer jag om kammarens tillstånd att till herr utrikesministern få rikta följande fråga: Är herr utrikesministern beredd att inför kammaren redogöra för regeringens syn på den östpakistanska konflikten och de mänskliga problem denna medfört samt för de initiativ i denna fråga regeringen avser att taga?

Herr talman! Vi befinner oss nu när vi skall börja riksdagsarbetet för hösten i en rätt ovanlig situation. Normalt lämnas inga motioner under höstsessionen annat än i anslutning till propositioner. Men när riksdagen samlades i går väcktes det mycket omfattande partimotioner från alla partier utom regeringspartiet rörande den ekonomiska politiken och sysselsättningsläget. Motiven för att så skedde är väl kända. Men jag vill ändå nu när motionerna skall remitteras till utskott föra fram några synpunkter. Under de månader som riksdagen inte har varit samlad har den konjunkturnedgång, som började göra sig gällande redan under våren, slagit igenom med full kraft. Det har gett upphov till en akut arbetslöshetskris, avskedanden och nedläggningar av företag i allt snabbare takt. Fortfarande går det inte att spåra några omedelbara förändringar till det bättre i denna utveckling. Ett större antal människor än någonsin sedan krisperioden för flera decennier sedan är arbetslösa. Det råder givetvis stor oro i tiotusentals hem i dag. Man väntar sig naturligtvis att regeringen i en sådan situation skall vidta kraftiga motåtgärder. Regeringen har ju alltid möjligheter att på egen hand utlösa ganska kraftigt verkande medel. Dessa möjligheter har man emellertid inte utnyttjat i någon större utsträckning. Inte heller har man i de fall som kräver riksdagens medverkan utnyttjat möjligheterna att använda sommaren och riksdagsuppehållet till att utarbeta förslag att föreläggas riksdagen vid dess början så att åtgärderna i anledning av de förslagen kan sättas in med minsta möjliga tidsförlust. Det finns som jag bedömer det ett par förklaringar till att regeringen på det sättet låtit utvecklingen rinna sig ur händerna. Först och främst är det väl klart att man har missbedömt utvecklingen i stort. Redan under vårriksdagen gick bedömningarna mellan regering och opposition isär. Medan oppositionen reste krav på en förstärkning av beredskapen inför en hotande konjunkturavmattning såg man på regeringssidan — och då inte minst finansministern själv — tiden an med ganska stor tillförsikt. Ännu vid månadsskiftet juli-augusti, när regeringsledamöterna började komma tillbaka från sina semestrar, bestred finansministern mycket energiskt att läget skulle vara dystert — trots att arbetslöshetssiffrorna hade skjutit i höjden på allvar. De senaste månaderna har ingen kunnat undgå att inse situationens allvar. Det har också från regeringens sida satts in en del punktvisa åtgärder, framför allt på det arbetsmarknadspolitiska området. Det kom också en halvprocentig räntesänkning i början av hösten. Det är bra åtgärder. Det är nödvändiga åtgärder. Men de räcker inte. Detta att regeringen så att säga togs på sängen har lett till att man uppenbarligen inte förmått samla sig kring något målmedvetet program för att föra vårt land ur den mycket allvarliga situation som det nu befinner sig i och för att trygga den fulla sysselsättningen framöver. Intrycket av improvisationer och dag-från-dag-politik förstärktes ytterligare när regeringen i går på den första riksdagsdagen presenterade ett antal skisser till i och för sig välkomna åtgärder i stället för att presentera konkreta förslag för riksdagen i form av en proposition. Regeringen visste ju lika väl som vi inom oppositionen att riksdagen började i går. Denna regeringens svårighet att samla sig kring ett krisprogram ökar riksdagens ansvar. Initiativet till den samlade lösning som nu är nödvändig måste under dessa omständigheter komma från riksdagen. Det är också bl.a. därför som vi från centerns sida har tryckt så starkt på behovet av en samlad utskottsbehandling av de förslag som vi visste skulle komma, och jag hälsar med stor tillfredsställelse att det har gått att nå enighet mellan partierna om detta. Beträffande den motion som vi har väckt skall jag bara säga, att vi har lagt tyngdpunkten på åtgärder som har snabb och direkt verkan på sysselsättningen. Våra förslag omfattar både åtgärder för dem som redan går arbetslösa och åtgärder för att förhindra nya friställningar. Sist men inte minst tar våra åtgärder sikte på att lätta situationen för konsumtionssvaga grupper i samhället. Finns den goda viljan borde det inte vara svårt att uppnå en mycket bred uppslutning kring ett handlingsprogram med den inriktningen. Vad som än händer får emellertid inte det hända att partierna gräver ner sig i var sina skyttegravar. Situationen är ändå den att inget parti i dag med riksdagens nuvarande sammansättning kan göra anspråk på att ensamt diktera besluten — lösningarna måste sökas i samförstånd. När jag säger det betyder det inte att vi i centern är beredda att ändra den inriktning av åtgärderna som jag nyss angivit och som syftar till sysselsättning och trygghet. Vi begär inte heller att något annat parti skall ge avkall på sina principer. Men jag tror att det är nödvändigt att regeringspartiet i dagens situation uppger sin hittillsvarande självgodhet, när de förslag som nu lagts i riksdagen skall behandlas i utskott och kammare. Herr talman! Jag yrkar att motionerna remitteras till vederbörande utskott.

Herr talman! Den som sover syndar inte, säger ordspråket. Jo, det kan man visst göra. Regeringen har sovit eller halvslumrat i månader och på så sätt syndat mot de arbetslösa. Den har onödigtvis försatt löntagare och företagare och deras anhöriga i svåra situationer. Vi har nu en helt oacceptabel arbetslöshet. Den hade till stor del kunnat undvikas. Människor vet detta mycket väl. De har också krävt insatser, men regeringen har fortsatt att slumra. Alla ekonomiska experter har krävt och kräver även i dag bl.a. snabbt insatta konsumtionsstimulerande åtgärder. Finansministern har sovit gott inte bara om nätterna utan också på dagarna. Vems är felet? Olof Palme fick i TV i tisdags svara på den frågan inför svenska folket. Han bör nog vara tacksam att han slapp höra folkets kommentarer till svaret. Det var beklämmande att höra landets statsminister framställa sig som den förorättade oskulden utan delaktighet och ansvar. Borta var talet om det starka samhället, borta var löftet på den i dag mest svåråtkomliga socialdemokratiska valaffischen med texten ”Prisökningarna skall bekämpas med stram ekonomi. Inte med arbetslöshet.” De flesta hade enligt Palme skuld till arbetslösheten, de flesta utom just den svenska socialdemokratiska regeringen. Nu spelar det kanske inte så stor roll, om Palme vill framställa sig som ofelbar. Få tror honom. Ingen är nämligen ofelbar. Men det finns ett allvarligt inslag i detta. Palmes inställning att vara ofelbar har låst regeringen i en felaktig och mot de arbetslösa grym politik. Regeringens dvala är så mycket märkligare som oppositionspartierna hela året varnat för riskerna och i tid pekat ut lämpliga och nödvändiga insatser. Landets ekonomiska expertis har i stort stått bakom oppositionens bedömning. Herr Palme har kritiserat oppositionen för att den inte har ett gemensamt förslag att komma med. I själva verket är enigheten påfallande i partiernas grundläggande bedömning: stimulanser till näringslivet och omedelbara insatser för att öka konsumtionen, radikala åtgärder som snabbt kan ge effekt. Men så händer något i det socialdemokratiska nattlägret. Höstriksdagen skall ju börja. Man väcks ur sin slummer, och yrvaket lägger man fram en presskommuniké om en del förslag som skall föreläggas riksdagen. Man är så oförberedd att det kommer att dröja veckor innan dessa i sin helhet kommer riksdagen till handa. Liksom herr Fälldin är jag verkligen förvånad över detta. Regeringen går nu med på en rad av de krav som folkpartiet och i många fall även centerpartiet och moderata samlingspartiet framfört under månader. Herr Sträng har tidigare avvisat dem med en överlägsen axelryckning. Det är naturligtvis bra att herr Sträng — eller om det nu, som det påstås, är herr Palme — vaknat till och sett att allt inte är väl beställt. I regeringens presskommuniké i går står det att regeringen beslutat att industrin skall få ta upp obligationslån. Det är emellertid riksbanken som sköter den saken. Eller har regeringen tvingat riksbankschefen Per Åsbrink att gå med på fler emissioner till näringslivet? Folkpartiet förklarade redan i våras att industrin måste få ökade möjligheter att ge ut obligationer, och sådana lån har också i ökad utsträckning släppts fram. Kommunikén säger att de här lånen nu skall få gå upp till I 500 miljoner för 1971. Det låter imponerande, och det är givetvis det intrycket man vill ge. Hur är verkligheten? Fram till september i år hade industrin fått tillstånd att ta upp lån på över 1 000 miljoner, och lånemöjligheterna har ökat för varje månad. Den nu utlovade summan innebär ingen som helst ökad stegringstakt för resten av året. Jag tycker inte att stegringstakten har varit bra, men regeringen, som ju inte har att besluta om det här, gör ingenting för att utöva den opinionsbildning som är önskvärd. Det är sanningen om det som skulle verka så handlingskraftigt. Om någon påstår att regeringskommunikén på den här punkten är ett rent propagandatrick, så skall jag inte protestera. Vidare: Kommunerna skall få ökad hjälp med vissa byggen och anläggningar. Det är givetvis bra — under en förutsättning: att kommunerna kan skjuta till sin fjärdedel av kostnaderna. Alla vet att de flesta kommuner befinner sig i ett mycket ansträngt ekonomiskt läge. På de flesta håll har man dessutom redan gjort upp om utgifter och skatt för nästa år. Det finns då bara en lösning: ökade möjligheter att få låna. Särskilt intressant i regeringspaketet är att Gunnar Heléns krav på att konsumtionen måste stimuleras nu accepteras av Gunnar Sträng. Så var inte fallet för tre veckor sedan. Men jag håller med LO:s andre ordförande Gunnar Nilsson om att det är obegripligt att regeringen väntar till nästa år med att stimulera konsumtionen. Det är nu stimulansen behövs. Och det är nu barnfamiljer och folkpensionärer behöver en skattelättnad. Som alla experter framhåller dröjer det lång tid innan stimulans till mer investeringar i näringslivet och via kommunerna kan ge fler arbeten. Därför är de snabbt insatta åtgärderna för att uppmuntra konsumtionen nödvändiga. Man frågar sig varför socialdemokraterna hittills sagt nej till detta. Riksdagen står i dag i en unik situation. Det är säkert decennier sedan det varit nödvändigt för oppositionspartierna att till en höstsession lägga fram så omfattande förslag. För vår del har vi i vår partimotion klart preciserat det program folkpartiet anser nödvändigt att genomföra för att snabbt få bukt med arbetslösheten. Där är bl.a. en tillfällig momssänkning ett enkelt, redigt och snabbt verkande medel. Kravet har fått stöd av näringsliv och organisationer. Människor har uttryckt sitt gillande — inte bara därför att det är fråga om en skattelättnad, utan därför att det är radikalt nog att ge hopp om snabb nedskärning av arbetslöshetens elände. Samtidigt har vi förklarat att vi är villiga att också pröva andra partiers förslag. För folkpartiets räkning kan jag i dag upprepa att den inställningen också gäller sedan socialdemokraterna skickat ut en presskommuniké om vad de går och funderar på. I ett avseende är dock folkpartiets hållning orubblig: konjunkturerna måste stimuleras snabbare och kraftfullare än i regeringens planer. Efter att ha tagit del av centerpartiets och moderata samlingspartiets förslag och kommentarer till regeringens utspel kan jag med tillfredsställelse konstatera att de tre oppositionspartierna härvidlag står på precis samma linje. Vi får nu vända intresset mot finansutskottet. Det är ju detta utskott som ensamt skall göra den slutliga bedömningen av de olika förslag som lagts fram. Av vad jag sagt framgår att jag hyser gott hopp om att oppositionen skall kunna samlas kring nödvändiga åtgärder. Nu beror det på om den socialdemokratiska riksdagsgruppen kan visa samförståndsvilja i syfte att uppnå effektivare resultat. Ett gemensamt intresse att gå till attack mot arbetslösheten borde garantera ett sådant samförstånd.

Herr talman! Den restriktiva kreditoch finanspolitiken har åstadkommit en dämpning av den inhemska efterfrågan. Utrikeshandeln har förbättrats. En generell efterfrågeexpansion är varken påkallad eller tillrådlig med hänsyn till konjunkturutvecklingen andra halvåret 1971 och början av 1972. Ja, herr talman, dessa komprimerade uttalanden känner vi alla igen. De återger regeringens grundsyn på den svenska ekonomin under större delen av detta år. Mot den optimism som kännetecknat den kungl. socialdemokratiska politiken har de tre borgerliga oppositionspartierna gemensamt hävdat en rakt motsatt verklighetssyn. Förra årets extremt hårda kreditåtstramning, som — hur underligt det än kan låta — ännu inte helt upphört, och skattehöjningar som insattes i ett läge då efterfrågeinflationen alldeles påtagligt började övergå i en kostnadsinflation, utgör den viktigaste orsaken till dagens sysselsättningskris och till den sviktande investeringsviljan. Utvecklingen har dessutom påverkats av den doktrinära socialdemokratiska näringspolitiken och av de ekonomisk-politiska försyndelser, som mitt parti under de senaste åren kritiserat regeringen för. 130 000 arbetslösa, dagliga varsel om driftsinskränkningar och företagsnedläggelser, vikande orderingång, otrygghet och pessimism inför framtiden. Vi har en svår vinter framför oss. Detta är — starkt koncentrerat — dagens svenska samhällsekonomi. Visst spelar den internationella konjunkturavmattningen också sin roll, framför allt då det gäller investeringslusten i näringslivet. Självfallet inverkar även den handfallenhet och brist på politiskt mod och målmedvetenhet, som karakteriserat den officiella svenska EEC-attityden. Men i allt väsentligt är roten och upphovet till dagens bekymmer den socialdemokratiska regeringens ekonomisk-politiska misstag. Det var nästan patetiskt att i tisdags lyssna till regeringschefens bortförklaringar i den svenska televisionen. Att Förenta staternas president inte är en populär figur bland svenska socialdemokrater — och på annat håll också — det visste vi förut. Men att han för den skull inte mindre än fyra gånger skulle kunna utnyttjas som orsak till den svenska hemmamarknadsindustrins problem och vår stigande arbetslöshet, det hade vi väl ändå inte väntat. Man må tycka och tänka vad man vill om president Nixons försök att sanera den amerikanska ekonomin, en strävan som i varje fall på sikt också motsvarar det internationella varuutbytets och därmed också våra egna intressen. Men att president Nixons i augusti framlagda krispaket skulle ha utgjort grunden till eller ens bidragit till våra nu aktuella svårigheter, det är rent ut sagt nonsens. Vi har under månaderna januari—-augusti ökat vår export med 11 procent i jämförelse med samma period förra året, och det är utomordentligt glädjande. Vi har under samma period minskat vår import med 1 procent, vilket ur betalningsbalansens synvinkel också är glädjande men samtidigt utgör ett vittnesbörd om det svaghetstillstånd i vilket vår inhemska ekonomi befinner sig. Vi har inte fått vår arbetslöshet på grund av svårigheter på exportsidan. Däremot skulle det möjligen kunna göras gällande, att vi genom en minskning av importen har ökat arbetslösheten utomlands. Starkt tillspetsat skulle man alltså kunna hävda, att vi har mera exporterat än importerat konjunkturavmattning. Och vidare. De rörliga växelkurser som blivit en följd av den amerikanske presidentens åtgärder har i varje fall hittills medfört fördelar. De har möjliggjort en faktisk nedskrivning av den svenska kronans värde i förhållande till olika europeiska valutor, något som — i förening med motsvarande nedskrivning i våras — enbart varit till nytta för det svenska folkhushållet och också befriat vår känsliga regering från besvärliga, öppet redovisade ställningstaganden i devalveringshänseende. Herr talman! Den motion mitt parti i går väckte om konjunkturpolitiska åtgärder för att förbättra sysselsättningen och förebygga en ytterligare skärpning av krisen skall bedömas mot denna bakgrund. Ända till de yttersta av dessa dagar har regeringen envist hävdat, att ekonomin inte befann sig i ett krisläge av det här slaget. Med hänsyn härtill och till de fakta om vår sysselsättning, som har redovisats i arbetsmarknadsstyrelsens och SCB:s statistik, måste uppenbarligen det som inträffat nu i oktober betraktas som en händelse av den art, som avses i riksdagsordningens 55 8. De krav som vi framför i vår motion är direkt föranledda av sysselsättningsläget och av det oeftergivliga behovet av att omedelbart vidta stimulansåtgärder, åtgärder som — om vi hade haft den kraftfulla regering den själv ger sig sken av att vara — skulle ha insatts redan på försommaren. Hade det skett, hade 55 § i dag inte varit tillämplig. Ärade kammarkolleger! Har ni tänkt på i vilken besynnerlig politisk situation vi just nu befinner oss? Vi har som bekant en socialdemokratisk regering — det är ett faktum som vi inte kan komma ifrån. Den är visserligen i sin egenskap av minoritetsregering beroende av kommunisternas stöd men kan ändå anse sig ha kvalificerad legitimation i ett nära 40-årigt socialdemokratiskt maktinnehav. Den borde alltså vid det här laget ha lärt sig att regera. Regeringsansvar är förpliktande. Det är regeringens skyldighet att ställa prognoser. Det ankommer på regeringen att handla. En modern regering har helt andra möjligheter än vad det förflutnas hade att styra konjunkturutvecklingen eller i varje fall förebygga eller lindra dess följder. En regering av i dag har inte rätt att slå sig till ro i skyddet av luftiga visioner om att det säkert någon gång blir bättre och att en konjunkturnedgång med visshet så småningom kommer att ersättas av ett uppsving. Men det är just det som vår regering har gjort. Den har avvisat varje anklagelse, varje antydan om dess ansvar för den rekordhöga arbetslösheten. ”Icke skyldig”, deklarerade statsministern i tisdags inför hela svenska folket. Skulden var den amerikanske presidentens. Det är oppositionen som har varit framsynt. Det är oppositionen som har bedömt utvecklingen rätt. Det är oppositionen som har redovisat lösningar. Det är oppositionen som har krävt åtgärder medan regeringen envist viftat bort alla varningar. Kritiken är obefogad, har det hetat. Den elaka oppositionen vill bara komma åt regeringen. Uttalandena har varit partitaktiskt betingade. Då de tre oppositionspartiernas rekommendationer inte har varit identiskt lika formulerade, har det tagits som utgångspunkt för anklagelser mot oppositionen för ”splittring och svaghet”. Läs den socialdemokratiska pressen! Trots att de tre oppositionspartiernas framträdande under våren, sommaren och förhösten i sak har varit långt mera samstämmigt än vad man rimligen kan begära av tre oberoende partier. Vad som hände i går är karakteristiskt för minoritetsregeringens politik, den politik som utövas i vårt land.

Men det är ett intressant paket. Framför allt därför att regeringen har lyckats med konststycket att med, såvitt jag vet, ett enda undantag — förmodligen beroende på dålig information om ett tilläggsyrkande i moderata samlingspartiets motion — undvika att föreslå någonting av det som den borgerliga oppositionen har förordat. Och resultatet? Ja, herr talman, jag har respektlöst vågat kallat det för ett plockepinnspel. En liten tårtbit åt varje intresserad grupp i det svenska folkhushållet. En hoprafsad samling icke preciserade förslag till en kostnad av upp emot 2 miljarder kronor, om jag får tro de uppgifter som lämnades under presskonferensen. Jag tycker, herr finansminister, att det hädanefter måste bli litet besvärligt för finansministern att tala om lapptäcken utan att rodna — om nu finansministern kan rodna, vilket väl får hållas för antagligt. En fördel har regeringspaketet. Det innebär ett senkommet erkännande av att regeringen haft fel i sina bedömningar, att regeringen underskattat utvecklingens risker. Den har desavouerat sin egen passivi tet, skulle man kunna säga, och därmed är naturligtvis en del vunnet. Men det minskar inte ansvaret för den kris, vars verkningar kunde ha väsentligt begränsats, om åtgärderna hade vidtagits i tid. Jag har ingen anledning att nu närmare kommentera regeringsförslagen. Däri finns, det vill jag emellertid ha sagt, en del förslag som jag inte vill kritisera i och för sig. Åtskilligt är emellertid inte att hänföra till direkt konjunkturstimulerande åtgärder utan är av allmänpolitisk natur och syftar till att bota brister i prisstegringarnas och skatteökningarnas Sverige. Andra åtgärder angriper symtom på missförhållanden, följder av den socialdemokratiska politiken. Hit hör bl.a. bostadstilläggen, i och för sig nödvändiga ingredienser i vår socialpolitik, men ytterst beroende på en felaktig bostadspolitik, som har avskaffat konkurrensen och drivit hyreskostnaderna i höjden. Åtskilligt medför höjda statsutgifter även på sikt och därmed behov av ökade skatter, också det på sikt. I sin tur motverkar det långtidsutredningens rekommendationer och även de deklarationer finansministern själv har gjort om behovet att öka investeringsverksamheten på sikt och att därför begränsa det offentligas utgifter. En del åtgärder kan få effekt så sent att effekten inträder i den högkonjunktur som vi trots allt alla väntar på. I vissa hänseenden kommer förslagen såvitt man nu kan bedöma — vi har inte sett dem utformade i sin helhet ännu — att få skärpta marginalskatteeffekter i ett samhälle där just sådana effekter utgör ett av högskattepolitikens mest svårlösta problem. Och vidare: Regeringspaketets förslag kommer att ytterligare öka det kommunala skattetrycket, i ett läge då Sveriges kommunalmän alltmera förenas över partigränserna i strävanden att få den kommunala utdebiteringen under kontroll. I stället för att — som oppositionen föreslagit — underlätta sådana strävanden som ytterst motsvarar de svenska skattebetalarnas intressen genom att ta bort den i dagens läge orimliga skatten på arbetskraft och därmed lätta trycket på den kommunala ekonomin, skärper vår ”kloka” regering just detta skattetryck. De borgerliga partiernas förslag är inte identiskt lika — det har jag redan tidigare framhållit, och det har även de andra borgerliga partiledarna vitsordat. Men målsättningen är gemensam. Kritiken mot regeringen är gemensam. Strävandena att sänka kostnaderna i näringslivet och i kommunerna och att stimulera investeringslust och framtidstro är gemensamma. Och man har samma grundsyn beträffande nödvändigheten att genom rejäla grepp sätta fart på efterfrågan och därmed på ekonomin och sysselsättningen. Ty sammantagna utgör de tre borgerliga partiernas förslag en katalog över tänkbara, stadiga grepp i ekonomin. Nog hade det, herr talman och herr statsminister, mot den bakgrunden gjort ett — för att använda ett milt uttryckssätt — trevligt intryck om minoritetsregeringen hade försökt att lägga sig i närheten av de partier som trots allt har flera mandat än regeringspartiet här i riksdagen. Tror ni verkligen inte att vida kretsar av svenska folket skulle ha uppfattat det som något positivt, som ett hälsotecken, om regeringen i ett läge som flertalet medborgare ändå uppfattar som krisartat hade strävat efter att ligga så nära oppositionspartierna som möjligt och inte så långt ifrån dem som möjligt?

Herr talman! Två inslag i den svenska ekonomin, vilka hotar framför allt arbetarklassens levnadsstandard, har ytterligare förstärkts under sensommaren och den tidiga hösten. Det ena är prisstegringarna. Främst är det priserna på livsmedel som stigit kraftigt, dvs. priserna på den post som väger tyngst i de lågavlönades budget. Från december 1970 till juli i år steg livsmedelspriserna med 6,6 procent. Därefter har från juli till augusti, alltså på bara en månad, konsumentprisindex på livsmedel gått upp ytterligare tio enheter eller med 3,1 procent. Det innebär att livsmedlen har blivit nära 10 procent dyrare på åtta månader. Resultatet av årets avtalsrörelse för 1971 är redan uppätet. Samtidigt som arbetstakt och arbetsproduktivitet drivs upp hotar sjunkande reallöner. Detta är en orimlig utveckling. De arbetandes reallöner måste försvaras och förstärkas. En stor del i de kraftigt stigande priserna har den höjning av mervärdeskatten som trädde i kraft vid årets början. Denna skatt tas ut på alla nödvändighetsvaror, på de varor som tar en mycket större del av de lågavlönades inkomster än vad de tar av höginkomsttagarnas. Samtidigt som denna orättvisa skatteform fått en allt större betydelse — dvs. samtidigt som de pålagor som drabbar arbetarna hårdast har ökat — har det förts en politik där skatterna på bolag och stora förmögenheter spelat en allt mindre roll för statens skatteintäkter. Bolagen svarade 1950 för 15,3 procent av statens skatteinkomster, 1970 endast för 4,5 procent. Förmögenhetsskatten svarade 1950 för 2,8 procent av statens skatteinkomster och 1970 för knappt 1,2 procent. Denna politik, som innebär en inkomstomfördelning från de arbetande till de rika, måste brytas. Den senaste tidens utveckling med hotade reallöner för dem som har arbete och med minskade inkomster för alla dem som ställs utan arbete gör att en förändring av skattepolitiken, vilket är en viktig fördelningsfråga, måste genomföras snarast. För försvaret av de arbetandes reallöner ställer vi därför kravet att höstriksdagen skall besluta att befria livsmedlen från mervärdeskatt. Detta skulle innebära höjda reallöner. Samtidigt kräver vi skärpningar av arvsoch gåvoskatten, höjning av förmögenhetskatten, höjd bolagsskatt, begränsningar i avdragsrätten för skuldräntor, skärpt och utvidgad reklamskatt osv. Dessa krav motsvarar mer än väl det inkomstbortfall för statskassan som borttagande av momsen på livsmedel medför. Dessutom bryter de den konservativa skattepolitik som nu bedrivs. Jag vill understryka vad alla känner till — att de borgerliga partierna inte endast stött den reaktionära linjen i regeringens skattepolitik, utan också krävt att den indirekta beskattningen ännu mera skulle ökas. Och så sent som i slutet på maj var folkpartiet med och avslog en motion om att minska mervärdeskatten. Jag tror inte det berodde på att man sov. Det andra inslaget i ekonomin som hotar de arbetandes levnadsstandard är den stigande arbetslösheten. Myten om en bestående full sysselsättning under kapitalismen har åter avslöjats. Regeringen sökte länge bestrida att arbetslösheten var ett stort problem och talade om att högkonjunkturen väntade ”runt hörnet”. Så sade också på 1930-talet administrationen i Förenta staterna samtidigt som arbetslöshetssiffrorna växte och växte. Nu kan regeringen inte längre förneka att det rör sig om en kris och att läget är besvärligt. Det går inte längre att inbilla de arbetslösa och dem som hotas av avskedanden att svårigheterna beror på s.k. engångsföreteelser, som snart är övervunna. Jag skall här inte kommentera enskildheter i de övriga partiernas program för att komma till rätta med sysselsättningsproblemen. Det blir senare tillfälle till sådana debatter. Jag vill bara framhålla att det är intressant och tankeväckande för medborgarna att se, hur partier som under de senaste tolv månaderna avslagit kommunistiska motioner om sänkning av mervärdeskatten, om förbättring av folkpensionerna, om höjning av barnbidragen, om förbättring av familjebostadstilläggen, nu själva ställer sådana förslag. Ibland går den politiska utvecklingen fort. Vänsterpartiet kommunisterna kommer självfallet att stödja varje förslag om åtgärder som på något sätt kan förbättra läget för den arbetande befolkningen och för pensionärerna. Samtidigt måste vi påpeka att de förslag om sådana förbättringar som nu ställs av regeringen och av några borgeliga partier är mycket blygsamma, särskilt sett mot bakgrunden av de kraftiga pågående prisstegringarna. Inkomstklyftorna är stora och t.o.m. växande i Sverige. Avgörande förbättringar av de lågavlönades, av barnfamiljernas, av pensionärernas, av övriga låginkomstgruppers levnadsstandard är trängande nödvändiga. De förslag som regeringen i dagarna löst aviserat är delvis felaktiga, delvis steg i rätt riktning men inte tillräckliga för att göra slut på arbetslösheten. Regeringens åtgärder löser inte alls de långsiktiga arbetslöshetsproblem som härrör ur kapitalets koncentration och utstötning av arbetskraft liksom ur den felaktiga lokaliseringspolitiken. Här krävs att staten ingriper direkt i näringslivet med egna investeringar och nya företag, framför allt i avfolkningsområdena, men det vill eller vågar regeringen inte göra. Den grundläggande orsaken till den nuvarande krisen är givetvis att finna i det kapitalistiska produktionssättet. Sverige är en del av den kapitalistiska världen och i viss grad beroende av de internationella ekonomiska förhållandena. Det är ett samband, som ingen torde kunna bestrida, även om herr Bohman gjorde det nyss. Men de nuvarande sysselsättningsproblemen är väsentligen en direkt följd av den politik som det svenska monopolkapitalet och statsmakterna har bedrivit såväl på lång som på kort sikt. Staten har aktivt medverkat i kapitalkoncentrationen och monopoliseringen. Detta har lett till obalans i ekonomin, avfolkat landsändar och näringsgrenar samt skapat en industriell reservarmé. Monopolkapitalet har hämmat utvecklingen av nya företag och stött ut arbetskraft, som har ersatts med maskiner. Den ekonomiska politiken under det senaste året har spelat en väsentlig roll för de negativa tendenserna i svensk ekonomi. Den har haft det uttalade syftet att kraftigt dämpa konsumenternas efterfrågan och har direkt bidragit till ökningen av arbetslösheten. Regeringens ekonomiska politik har förstärkt de internationella konjunktursvängningarnas verkningar på landets ekonomi. Det bör här också tilläggas att de borgerliga partierna inte endast har stött regeringen i alla avgörande frågor, utan också krävt att denna konservativa ekonomiska politik skulle drivas ännu hårdare, att man ännu mera skulle gynna industriföretagen och deras felaktiga investeringar på bekostnad av konsumtionen och löntagarna. Enligt vår mening krävs en ny lokaliseringsoch näringspolitik, vilken som målsättning har full och effektiv sysselsättning åt varje län och utan avfolkning. Det krävs en helt ny sysselsättningspolitik. Man kan inte acceptera att hundratusentals människor är arbetslösa, undersysselsatta eller engagerade i icke meningsfull verksamhet. Det är vanvettigt att arbetslöshet och undersysselsättning bringas att öka, samtidigt som socialt och mänskligt viktiga områden på ett katastrofalt sätt försummas.

Målsättningen måste vara att göra slut på arbetslösheten, att i verkligheten garantera allas rätt till arbete.

Herr talman! I denna improviserade debatt, som herr Bohman kallade för remissdebatt, kanske det kan vara anledning att återföra känslorna till en något lägre höjd. När man hör herrar Dahlén och Bohman tala, verkar det som om de siade om en nära förestående ragnarök. Jag vill i detta sammanhang erinra om att vi sista veckan i maj i denna lokal förde en stor debatt om den ekonomiska politiken. Den fördes mot bakgrund av den dämpning i konjunkturerna som då kunde skönjas men vars styrka och omfattning ingen med visshet kunde fastställa därför att tendenserna var motstridiga. Den debatten handlade mycket om arbetsmarknadsläget, och alla klargjorde att perspektivet fram emot hösten och vintern ingav en viss oro. Men viktiga delar av underlaget för bedömningarna fattades då. Den senaste konjunkturutvecklingen ute i världen visste man inte så mycket om, och avtalsrörelsen här hemma var inte helt avslutad. Från socialdemokratiskt håll betonades det emellertid starkt att regeringen var beredd att med kort varsel sätta in åtgärder för den händelse läget på arbetsmarknaden försämrades. Vissa sådana hade satts in redan under april månad — jag kan erinra om frisläppet av privata lägenheter och statsbidraget till kommunala industribeställningar — men det viktigaste som jag ser det var att beredskapsgraden höjdes för att samhället på bred front snabbt skulle kunna ta upp kampen mot eventuellt ökande arbetslöshet. Under sommarmånaderna har regeringen fattat en rad beslut som klart dokumenterar dess vilja att utan tidsspillan gå från ord till handling.

Gemensamt för alla de här åtgärderna är att de var selektiva, alltså målinriktade mot ett bestämt område där det gällde att klara sysselsättningen och mot vissa bestämda grupper, alltså mot de arbetslösa. De var inte uttryck för en allmänt sangvinisk tro att man kan göra någonting och hoppas att det blir bra, utan det här var åtgärder som vände sig direkt emot det som man ville råda bot på. Detta är inte en händelse. Det finns en stark känsla inom socialdemokratin för att konjunkturpolitiken skall se ut så här. Man kan också peka på att den ”sovande” regeringen och partistyrelsen som här talas så mycket om i höstas samlades till ett storrådslag, som flera hundra av partiets kommunalmän och andra medlemmar deltog i, ett storrådslag där det rådde en enhällig uppfattning om att dessa åtgärder var de riktiga och skulle vidareutbyggas; det framlades en hel massa förslag på saker och ting som kunde genomföras. Mycket av det kom igen i regeringens utspel i går. Väsentligt i det hela är alltså att inriktningen av åtgärderna bör vara den som man anger. Borgerligheten ”tror” mera allmänt på att vissa generella åtgärder kanske kan klara upp problemen. Jag skall inte närmare gå in på dess förslag. Gösta Bohman sade här i talarstolen att det utspel regeringen gjorde i går är att likna vid ett plockepinnspel. Jag vill då bara betona att detta sägs av en opposition splittrad på tre partier, som vart och ett går fram med sina motioner, vilka innehåller praktiskt taget allt mellan himmel och jord; alla grupper skall ha någonting av något parti i det här sammanhanget. Det är inte plockepinnspel det! Man är så angelägen att föreslå populära ting för olika grupper att man nästan glömmer bort de arbetslösa. Det var väl de ändå som skulle hjälpas! De kommentarer i övrigt som man kan studera i den borgerliga pressen i dag är sura. Försöker man hjälpa hungrande människor genom att servera gröt, så säger oppositionen: ”Nej, det är helt galet det där. De skall ha välling i stället.” Det finns ingen verklig sammanhållning, inget verkligt vett i oppositionens förslag. Men vi återkommer till detta. Det sades här att det nu är riksdagen som måste ta över; från oppositionspartierna, från de borgerliga måste förslagen om samlade lösningar komma. Regeringen kan inte prestera några sådana lösningar. Jag tycker att vad jag sagt rent allmänt om de borgerliga förslagen visar hur mycket underlag det finns för det påståendet. Men utskottet skall pröva de här förslagen. Jag är helt övertygad om att det program som regeringen lade fram i går kan vara ett utmärkt underlag för samlande lösningar omkring det som dock är det väsentliga i detta sammanhang: att skapa arbete åt arbetslösa människor, att få samhällsekonomin i gång. När man försöker nedvärdera detta program till ett plockepinnspel vill jag säga till de borgerliga: Det är inte alltid som politisk taktik kan ersätta ett kraftfullt politiskt handlande. Jag tror att det handlandet nu måste bygga på regeringens förslag. Herr talman! Jag yrkar remiss till finansutskottet.

Herr talman! Efter vad Ingvar Svanberg just har sagt kan jag fatta mig rätt kort. Avsikten var ju inte att vi i dag skulle föra någon längre debatt utan endast få korta deklarationer där oppositionspartierna presenterade de förslag som nu remitteras. Av en sådan presentation har vi hört väldigt litet — och det finns väl naturliga förklaringar härtill. Man har begränsat sig till att gräla på regeringen. Det var naturligtvis inte så roligt att inför kammaren redovisa den djupa splittring som råder mellan de olika borgerliga partierna och som vållat stor besvikelse inom den borgerliga opinionen i landet. Inte ens i ett sådant här läge kunde man samla sig, och en presentation av de förslag som föreligger skulle bara bli en illustration till denna splittring. Ett annat skäl till att denna presentation uteblev är väl att en del av dessa förslag är borta nästan i samma ögonblick som de presenteras. Det är ingen som stöder tanken på att det praktiskt taget enda som samhället skulle göra för att möta konjunkturnedgången vore att företa en generell sänkning av momsen med 5 procent. Den tanken är borta. Det är heller ingen som tror att man kan möta konjunkturnedgången med endast en sänkning av den direkta skatten och med tyngdpunkten av sänkningen lagd på de högre inkomsttagarna. Herr Bohman talade om Strängs tårtbitar till olika grupper. Herr Bohmans tårtbitar koncentreras till dem som redan har en ganska stor tårta. Det förslaget är också borta. Därför blev det inte mycket av presentation men desto mer av polemik, fastän det hela avslutades med litet samförståndsvädjanden. Jag vet inte hur allvarligt man skall ta på de samförståndsvädjanden som herr Bohman framförde. I går kväll vädjade herr Bohman nästan patetiskt, för att använda hans eget ord, till kommunisterna — eller mer än patetiskt: Tänk om kommunisterna kunde stödja moderaterna och kanske även de andra borgerliga partierna! Då kunde man fälla regeringen. Han redovisade en beredvillighet att om möjligt, i syfte att fälla regeringen — det var huvudsyftet — rösta på kommunistiska förslag som högern i alla tider, liksom moderata samlingspartiet så länge det existerat, röstat emot. Jag vet inte om herr Dahlén tycker att det är någon bra metod. Hans eget anförande bestod huvudsakligen av insinuationer av olika slag. I näst sista bisatsen klistrades samförståndstanken på. Men om man först efter bästa förmåga häller sina slaskhinkar över regeringen och sedan vill förhandla i utskottet, blir förhandlingen något av en formalitet. Jag tyckte att herr Fälldin på ett utomordentligt välgörande sätt i sitt anförande skilde sig från den metodik som herr Dahlén är den kanske främste företrädaren för. I sak helt kort följande: När vi såg att arbetslöshetssiffrorna steg satte vi in åtgärder som redan nu långt överskrider vad vi satsade under den senaste lågkonjunkturen — 1967/68. Det är en väldig satsning som omfattar arbetsmarknadspolitikens alla medel. När socialdemokratin samlades till storrådslaget förklarade jag, att om det behövs så kommer vi att satsa som aldrig förr på att vända sysselsättningsutvecklingen. Jag sade detsamma på LO-kongressen. På storrådslaget gjordes en inventering av tänkbara möjligheter och den skapade en fullständig enighet inom vår rörelse om hur vi borde gå fram, därest man ytterligare skulle ge en stimulans och en injektion åt ekonomin. Vi har inom regeringen intensivt förberett olika alternativ under den senaste tiden. Det stod klart att vi skulle ta ett sådant initiativ och få till stånd ytterligare stimulansåtgärder, när vi kunde ge ekonomin en injektion utan att behöva råka ut för balanssvårigheter. Det är ju höstriksdagen som skall ta ställning till sådana förslag, och vi hade möjligen tänkt vänta med förslagen tills vi hade haft överläggningar med näringslivets organisationer och med löntagarna. Vi har också lämnat vissa punkter öppna just för att ge möjlighet till diskussion vid sådana överläggningar, innan vi fastställer den definitiva utformningen. Att vi presenterade förslagen på höstriksdagens första dag beror för det första på att vi är rätt säkra på bedömningen i fråga om injektionen. För det andra är det i första hand riksdagen som skall få presentationen av förslagen. Det tredje skälet var inte heller så oviktigt. Den väldiga splittringen på den borgerliga sidan med alla de förslag som har yrt genom luften på den senaste tiden har ökat oron hos människorna, vilket kunde ha varit skadligt för politiken. Inte ens i en situation som den rådande kan oppositionen samla sig till någonting. I detta läge — det sade jag redan i tisdags — är det nödvändigt att regeringen tar ledningen, går till riksdagen med ett klart program och försöker att samla krafterna kring detta. Det har vi gjort. Jag bortser från alla insinuationer och all polemik som har förekommit i dag. Nu har programmet lagts fram, och det väsentliga är att man i utskotten gör ett konstruktivt arbete, så att förslagen så småningom kan komma fram till beslut i riksdagen. Jag när fortfarande den förhoppningen att det skall vara möjligt att skapa en bred samling i Sveriges riksdag för att trygga sysselsättningen.

Herr talman! Det var ett intressant anförande som herr Palme höll, även i någon mån herr Svanberg. De talade båda två om för riksdagens ledamöter, att de förslag regeringen skall komma med är de som man diskuterade för en månad sedan på det socialdemokratiska rådslaget. Det är då, herr Palme, väldigt egendomligt att riksdagen ännu inte har presenterats några av dessa förslag. Det herr Palme gjorde i går var att dela ut två stencilsidor till pressen om förslag, som skall föreläggas riksdagen någon gång i november. Tydligen finns det inte någon större insikt inom den socialdemokratiska regeringen om att det råder ett ganska allvarligt läge för närvarande. Den insikten är inte särskilt påtaglig, när man är så sölig. Riksdagen har inte fått några förslag. Försök att komma ihåg detta, herr Palme. Det skulle kanske underlätta debatten. Jag skall inte ta upp talet om att recensera varandras inlägg. Jag tror att de människor som är arbetslösa mycket väl kan instämma i den hårda kritik som vi har framfört från talarstolen i dag och i våra partimotioner, som lämnades i går. Herr Svanberg var oförsiktig nog att erinra om den debatt som fördes i riksdagen i maj. Då sade nämligen herr Svanbergs finansminister: ”I sommar tror jag inte att vi har något allvarligt arbetslöshetsproblem att räkna med.” Resultatet blev emellertid att vi för sommarmånaderna fick nästan 100 procent större arbetslöshet än 1970. Man behöver inte erinra om mer än detta, herr Palme, för att det skall stå klart att den kritik som från oppositionens sida riktats mot regeringen är berättigad. Att herr Palme skall tycka om den har vi aldrig begärt och kommer heller icke att begära — faktum kvarstår i alla fall. Vad beträffar den situation som uppstod i somras tycker jag det är intressant att jämföra herr Palmes argumentation i TV i tisdags med vad finansminister Sträng sade i augusti — enligt TT:s referat — när president Nixon hade gjort sitt utspel. Då sade herr Sträng: ”Vilka konsekvenser har vi nu att räkna med i anledning av det amerikanska utspelet? Rent konjunkturmässigt behöver åtgärderna inte betyda någon förändring i våra tidigare bedömningar av USA:s ekonomi, dvs. den förutsedda konjunkturuppgången, — — —. Mot bakgrund av vår goda exportkapacitet och under 1971 allt starkare betalningsbalans bör vi med relativt stort lugn avvakta och bedöma utvecklingen.” Detta uttalades i slutet av augusti. Ja, att lugnet har varit stort vet vi, men herrarna har tydligen inte kommit överens om argumenteringen. Det går inte att skylla vad som hände i juni, juli och augusti, vilket herr Palme gör, på Nixons åtgärder i augusti. Sedan förklarar herr Sträng att detta inte har spelat någon som helst roll. Det var ytterligare en sak som var intressant men också beklämmande likformigt uttryckt både i det anförande som herr Svanberg höll och i det som herr Palme höll. Dessa anföranden gav ingen som helst känsla av att det i oppositionens förslag kanske kunde finnas någonting som man kunde ta vara på. Herr Palme recenserade och sade: ”Ingen föreställer sig numera att man skall klara av svårigheterna enbart genom att sänka momsen.” Men vem har föreslagit något sådant, herr Palme? Finns det någon som har sagt att man enbart med detta skulle kunna klara av svårigheterna? I varje fall har inget parti i riksdagen påstått detta. Om det är någon annan utanför detta hus som gjort det spelar mindre roll i sammanhanget. skottet bör möta oppositionens förslag med att bara säga att det hela är överspelat? I så fall kommer nog kritiken att fortsätta, herr Palme.

Herr talman! Liksom herr Dahlén blev jag åtskilligt konfunderad över en del av herr Svanbergs och statsministerns uttalanden. Herr Svanberg slutade sitt anförande med att yrka remiss till finansutskottet. Remiss av vad? Remiss av våra motioner? Vi har ju själva framfört ett sådant remissyrkande. Eller syftar kanske herr Svanberg på den press-release som vi fick ta del av i går? Är det den som nu skall remitteras — en sammanfattning av icke preciserade förslag, som vid det här laget måste ha skapat åtskillig förvirring ute hos de kommunala myndigheter som har att planera beredskapsåtgärder och miljövårdsutbyggnader av olika slag? Ingen vet vad dessa förslag innebär. Det enda vi vet är att regeringen någon gång under höstens lopp kommer med propositioner som då skall remitteras till riksdagen och som då skall ge anledning till motioner. Detta förfaringssätt kommer att trassla till det för finansutskottet och riksdagen och leda till att de angelägna åtgärderna kommer att i allra högsta grad ytterligare försenas. Statsministern betonade att han har handlat i överensstämmelse med sina uttalanden inför storrådslaget här i höstas, då han hade förklarat att skulle situationen förvärras, var han beredd att omedelbart vidta nödvändiga åtgärder. Sedan har han och regeringen väntat, väntat och väntat. Intet är som väntans tider i det här sammanhanget, men det måste väl någon gång vara slut på väntandet; man måste övergå till att vidta åtgärder. Medan gräset gror dör kon — om det nu är tillåtet med en sådan liknelse när det gäller den betydligt allvarligare situation det är fråga om. Vad det nu gäller är att vidta snabba åtgärder för att vända utvecklingen och för att förhindra att den förvärras. Jag tror inte att herr Svanberg var riktigt på det klara med skillnaden mellan de selektiva åtgärder som han pekade på och de generella stimulansåtgärder som vi på oppositionssidan talar om. Selektiva åtgärder kan nog vara bra och är nödvändiga för att mildra svårigheter som friställda arbetstagare drabbas av. Men generella åtgärder syftar ju till att förhindra att vederbörande blir friställd och till att i stället vända konjunkturutvecklingen. Visst skall man hjälpa den arbetslöse, det är vi alla överens om. Det är icke någon som tvekar i det hänseendet. Men jag är säker på att det är viktigare för den arbetslöse och för arbetstagaren att det drivs en politik i landet som gör att han får ha jobbet kvar. Det är med andra ord bra att ha en brandkår som kan rycka ut när det brinner, men det är mycket bättre att försöka eliminera brandriskerna. Det finns en viss skillnad mellan hälsovård och sjukvård. Jag skall inte kritisera någons dialektik vare sig här eller i andra sammanhang, herr Palme, men jag skulle i alla fall vilja säga så mycket: Om argument och påståenden skall vara trovärdiga, skall de också möta en viss resonans. När herr statsministern för en stund sedan talade i kammaren om den djupa splittring som föreligger på oppositionssidan, om de stora olikheterna, om alla dessa många förslag som man inte — vilket var underförstått — kunde ta på allvar, så finns inte resonans därför i dag. Vi är överens i det allra mesta, och de olikheter som finns är små i förhållande till det vi är överens om. När man kritiserar antalet förslag i de borgerliga motionerna och summerar dem, kommer man att kunna konstatera att förslagen från de tre borgerliga partierna är betydligt färre än de förslag som regeringen har redovisat i sitt plockepinnspel, som jag tillåtit mig att kalla det. Om man riktar en uppmaning till oppositionen att samla sig kring ett begränsat antal förslag, vill jag rikta den uppmaningen som en bumerang till regeringen: den bör också kunna samla sig till några få konstruktiva förslag, till att ta de grepp som behövs för att vi skall vända den utveckling som vi befinner oss mitt inne i, att försöka förebygga att den ytterligare förvärras under den kommande mörka vintern.

Herr talman! Det kunde i och för sig vara rätt lockande att använda detta tillfälle till att göra något slags jämförande studier av de olika förslag som vi vet att riksdagen får att behandla. Jag skall inte göra det.

Eftersom jag tror att vi gör utskottsbehandlingen och den fortsatta riksdagsbehandlingen en tjänst genom att ännu en tid vänta med kommentarer, väljer jag herr talman, att vänta med dem.

Herr talman! Jag ber herr Bohman om ursäkt för att jag råkade yrka på remiss av hans motion. Han får så gärna stå för det remissyrkandet alldeles ensam. Jag har inte yrkat att någon press-release skall skickas med samtidigt, även om det kanske vore ganska intressant för finansutskottets ledamöter att få någonting som innehöll en verklig substans och inte bara dessa motioner. Låt mig säga att det kommer så småningom i form av propositioner. Skillnaden mellan selektiva och generella åtgärder är jag nog klar över, herr Bohman. Det är bara på det sättet att jag anser att de generella åtgärder som ni föreslår inte kommer att ha någon väsentlig inverkan på det sätt som ni tror. Regeringens förslag inrymmer en del generella åtgärder, dock riktade mot delar av näringslivet där man kan förvänta ett resultat. Det är litet allmänna formuleringar här som jag inte skall gå in på mera nu. Vi får diskutera det hela efter utskottets behandling. Allmänna åtgärder av det slag ni föreslår kan varken klara den temporära arbetslösheten eller förstärka näringslivet. I det avseendet har vi tydligen olika åsikter.

Herr talman! Enligt pressuppgifter har stämbandsoperationer på hundar, med avsikt att förhindra hundens möjlighet att skälla, utförts i vissa fall. Enligt lag om djurskydd 19 maj 1944, 8 2, skall ”djur behandlas väl och såvitt möjligt skyddas för lidande”. Jämlikt brottsbalkens kap. 16, § 13, skall den som utsätter djur för otillbörligt lidande dömas för djurplågeri till böter eller fängelse i högst två år.

Herr talman! De på föredragningslistan uppförda valen är föranledda av att herrar Enarsson, Larsson i Lotorp och Peterson i Karlskrona avlidit samt att herr Johansson i Ljungby avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i talmanskonferensen. För vart och ett av dessa val har valberedningen enhälligt godkänt en gemensam lista av det utseende som framgår av en till kammarens ledamöter utdelad promemoria. Såsom ordförande i valberedningen ber jag att få framlägga dessa listor.

Herr talman! Fru Dahl har frågat mig om det i Sverige förekommer luftförsvarsövningar som kan tänkas hota den civila luftfarten samt vilka åtgärder jag vidtagit för att skärpa säkerhetsbestämmelserna i detta avseende. Till skydd för den civila luftfarten har upprättats kontrollerat luftrum inom vilket flygning måste ske enligt internationellt fastställda föreskrifter. För den militära flygverksamhet, som berör detta luftrum, har tilämpningsföreskrifter införts, vilka ger en mycket hög grad av säkerhet. Sålunda övervakas och kontrolleras denna flygverksamhet från gemensamma civila och militära trafikledningsorgan, bl.a. med hjälp av radar. I ordningsoch säkerhetsbestämmelser för militär flygning regleras den militära flygverksamheten vid bl.a. ”luftförsvarsövningar”. Bestämmelserna fastställs av chefen för flygvapnet, i berörda delar efter samråd med luftfartsverket. Vid större övningar utfärdar chefen för flygvapnet och luftfartsverket tillsammans speciella flygsäkerhetsbestämmelser, som t.ex. kan innebära flyttning av civil luftfart och kontrollerat luftrum från aktuella övningsområden. Civila flygplan utgör inte mål vid flygvapnets övningar. De nuvarande bestämmelserna är utformade så att den civila luftfarten inte skall hotas. För att tillgodose flygsäkerheten pågår ett fortlöpande arbete. Bl. a. har 1966 års flygtrafikledningskommitté nyligen framlagt ett förslag som innebär en integrering av civil och militär trafikledning i syfte att på bästa sätt tillgodose flygsäkerheten. Jag har inte funnit anledning att i avvaktan på ett ställningstagande till flygtrafikledningskommitténs förslag vidtaga särskilda åtgärder utöver dem som redan vidtagits av chefen för flygvapnet och luftfartsverket.

Herr talman! Jag ber att få tacka försvarsministern för det svar jag fått, som jag bedömer vara mycket positivt. Min fråga är föranledd av den svåra flygolycka som i somras inträffade i Japan som en följd av en kollision mellan ett militärt flygplan och ett civilt flygplan och som enligt vad som uppgavs berodde på att man vid det tillfället faktiskt hade arbetat med civila flygplan som anfallsmål i de militära övningarna. Efter den olyckan lämnades också uppgifter i pressen, som tydde på att liknande förhållanden skulle förekomma även i andra länder än i Japan, och det är klart att detta var mycket oroande. Nu har jag fått ett svar som innebär att det inte alls skulle förekomma i Sverige vare sig att civila plan används som mål vid försvarsövningar eller att över huvud taget flygfarten i de korridorer som används för den civila flygfarten skulle kunna hotas vid de militära övningarna. Jag skulle då vilja ställa en följdfråga, eftersom försvarsministern här åberopade de internationellt fastställda föreskrifterna, nämligen om det inte skulle vara påkallat att från svensk sida ta ett initiativ för att skärpa de internationella bestämmelserna i detta avseende. Vi är ju för den civila luftfarten beroende av de regler andra länder har och de internationella bestämmelser som gäller, och det skulle därför kanske vara lämpligt med ett svenskt initiativ i denna fråga.
Herr talman! Även om det i så fall skulle vara kommunikationsministern som finge ta detta initiativ, medger jag att det ligger något i fru Dahls tanke, och vi skall överväga om det finns ett behov av att Sverige tar upp denna fråga på det internationella planet. Det är, som fru Dahl erinrar om, &tt faktum att det inte bara är i Japan som det förekommit att civila plän blivit använda som mål. Det förekommer tyvärr också i andra länder, dock icke i Sverige.

Herr talman! Herr Hallgren har frågat mig om jag anser att ömsesidigt kadettutbyte och studiebesök från blivande officerare från svenska försvarsmakten och NATO-länders militära enheter är lämpliga med hänsyn till Sveriges roll som neutral stat. Utbytena och studiebesöken avser inte bara kadetter utan också officerare och är inte begränsade bara till NATO-länder. Det förekommer t.ex. ett utbyte med vissa länder som är anslutna till Warszawapakten, dock ännu inte för kadetter. Jag räknar med att sådant kadettutbyte kommer till stånd även med dessa länder. Utbyten och studiebesök är alltså inte beroende av ett visst lands eventuella pakttillhörighet. Jag anser därför inte att det utbyte som nu sker med NATO-länder är olämpligt.

Herr talman! Jag tackar försvarsministern för det svar jag har fått. Den här frågan har kommit till med anledning av en artikel i Norrtelje Tidning den 20 augusti i år. Artikeln skildrar svenska kustflottans taktiska övningar i södra Bottenhavet och Ålands hav. Det framgår också att de svenska kadetterna som skeppskamrater haft amerikanska kadetter under hela manövern. Skribenten avslutar sin artikel med konstaterandet att det är ganska ovanligt att USA har utbyte av blivande marinofficerare med Sverige. Det amerikanska utbytet brukar i regel begränsas till NATO-staterna och vissa länder i Latinamerika. Utbytet har också enligt artikeln varit ömsesidigt, dvs. de svenska kadetterna har gjort liknande övningsoch studiebesök ombord på enheter ur den amerikanska Medelhavsflottan. Som försvarsministern sade är det inte ovanligt att representanter för den svenska krigsmakten har samröre med NATO-ländernas militärer. Han påpekade också att utbyte förekommer med länder som tillhör Warszawapakten. Det skulle således vara en jämvikt härvidlag. Men det är väl en annan fråga, när man börjar att samöva. För min del betraktar jag det hittills kända utbytet som en samövning, och då är det enligt min bestämda uppfattning helt oförenligt med den neutralitetspolitik som deklarerats av regeringen. Försvarsministern har känt till det här förhållandet. Han har inte ingripit, och jag anser att det är anmärkningsvärt. Man bör inte ha något samröre med länder som är anslutna till vare sig den ena eller den andra pakten. Jag anser att den högsta militära ledningen här i landet har alltför fria händer och får styra och ställa alldeles för mycket. En skärpt kontroll på den punkten anser jag vara nödvändig. Det som nu har skett kan mycket väl vara en trevare till ett mera omfattande militärt utbyte, som i sin tur kan bereda väg för ett närmande till Atlantpakten ochdärmed också till ett totalt uppgivande av den neutralitetspolitik som vi har fört. Jag tror inte att det är önskvärt vare sig åt det ena eller andra hållet.

Herr talman! Herr Hallgren frågade om jag kände till de här besöken. Jag kan meddela att det är jag som har beslutat dem. Vi har sådant utbyte av kadetter - både på flygsidan och på marinsidan — med flera länder. I fråga om USA rör det sig om att tre svenska kadetter varje sommar får vara med några veckor på ett amerikanskt fartyg och tre amerikanska kadetter på ett svenskt. Självfallet är det inte fråga om någon samövning utan det är fråga om att som i allt annat sådant utbyte dessa kadetter skall få lära känna en annan försvarsmakts organisation och få personliga förbindelser. Jag har under hela 1960-talet försökt att få detta slag av utbyte vidgat till så många länder som möjligt. Jag har haft många resonemang med representanter för Sovjetunionen. Jag har varit där och diskuterat dessa frågor. Jag har också talat med representanter för den polska försvarsmakten. Det hela har lett till att vi även med dessa länder nu kommit så långt att vi beträffande Sovjetunionen fastlagt ett program för utbyte av officersdelegationer under 1971 och 1972. Nästa vecka kommer till Sverige chefen för sjökrigsskolan i Leningrad med en delegation som skall få tillfälle att studera utbildningen av marin personal i vårt land, och till våren skall officerare från vår sjökrigsskola åka till Leningrad och göra samma studier där. På samma sätt har vi inom armén och inom flygvapnet beslutat om sådana besök i ett av ryska och svenska regeringarna fastställt program. Vi har också föreslagit -- i varje fall har jag gjort det personligen — att det också bör vara utbyte av kadetter. Hade inte händelserna i Tjeckoslovakien 1968 kommit emellan, hade sådant utbyte redan förekommit inom flygvapnet. Jag tror att det kan ske nästa år. På samma sätt föres resonemang med Polen. Jag anser personligen att detta utbyte, som gäller NATO-länderna Norge och Danmark samt England och Amerika och dessutom de neutrala staterna i Europa inklusive Jugoslavien, inte bör begränsas till mindre länder. Jag har betraktat det som självklart att de båda supermakterna bör vara med i bilden, men då skall det vara båda. Utbytet skall vara allsidigt, och det är det på väg att bli.

Herr talman! När försvarsministern säger att det är han som har beslutat detta, förstår man att hela denna uppläggning givetvis betyder ett vidgat militärt utbyte med kanske väsentligt flera stater. Då frågar man sig osökt: Hur kommer man att ställa sig exempelvis beträffande militärt utbyte med Spanien, som ju också är knutet till Atlantpakten? verkligen ursäkta att jag betvivlar att avsikten är att få en sådan jämvikt. Är det inte så att man vill ha ett närmare, ett intimare samarbete med NATO-länderna, men för att opinionen inte skall bli så stark måste man också för syns skull koppla in exempelvis några länder som tillhör Warszawapakten? Jag vill för min del deklarera att jag anser att ett neutralt land absolut inte skall ha några som helst sådana samövningar, ty här var det faktiskt fråga om samövningar. I den nämnda artikeln står det bl.a. som överskrift ”Östhammarpojke och amerikanska kadetter krigar tillsammans”. De var på en övning tillsammans en hel vecka. Jag kan inte fatta annat än att det är en övning tillsammans.

Herr talman! Jag tror nog att herr Hallgren själv begriper att det är helt orimligt att tala om att tre unga svenska kadetter som fått tillfälle att under en veckas tid vistas ombord på ett amerikanskt fartyg därmed inleder en samövning mellan den svenska och den amerikanska marinen. Det är ett studiebesök och inte en samövning; tag inte för gott allt vad tidningarna skriver! Jag har den personliga inställningen att just för att Sverige är ett fritt, oberoende och neutralt land bör vi även från försvarsmaktens sida medverka i de avspänningssträvanden ute i världen som nu tycks ha avlöst det kalla krigets epok. Det kan vi göra genom personellt utbyte med sådana försvarsmakter som vi önskar ha personellt utbyte med — där kan Spanien om ni så vill uteslutas; det landet har aldrig varit på tal i sådana här sammanhang. Det är inte alls så att vi här, för att få möjligheter att främst samarbeta med NATO-länder, tar med några länder från Warszawapakten. Om samarbetet på dessa områden hittills inte har blivit allsidigt, beror det inte på Sverige. Våra initiativ känner man till inom Warszawapakten, och gudskelov tycks nu, som jag har sagt, en ändring vara på väg så att vi får det allsidiga utbyte som det självfallet måste vara fråga om för en neutral och fri stat.

Herr talman! Herr Torwald har frågat mig huruvida reservofficer har möjlighet att -- med bibehållande av reservofficersskapet — bli krigsplacerad på någon befattning vid lämpligt hemvärnsförband på eller i närheten av hemorten. Svaret på den framställda frågan är ja. Överbefälhavaren har utfärdat de bestämmelser som behövs för att reservofficerare skall kunna krigsplaceras i hemvärnet. I princip sker krigsplacering i hemvärnet av reservofficerare endast i speciellt viktiga befattningar, t.ex. som kretshemvärnschef. För hemvärnet är det mycket angeläget att dessa befattningar kan besättas av kvalificerad personal. För närvarande är ca 20 procent av hemvärnets kretshemvärnschefer reservofficerare eller pensionsavgångna officerare. Krigsplacering i hemvärnet sker för tjänstgöring i den hemvärnskrets eller det hemvärnsområde där vederbörande är bosatt.

Herr talman! Jag tackar för det lika korta som positiva och klarläggande svaret. Anledningen till att jag har frågat är att jag liksom många andra reservofficerare faktiskt svävat i okunnighet om möjligheten att bli krigsplacerad i hemvärnet. En reservofficer placeras ju efter utbildningen vid ett bestämt regemente och den placeringen behåller han hela sin tjänstetid, oavsett om han byter bostadsort. Vanliga värnpliktiga krigsplaceras i regel på ett förband i närheten av hemorten, men så är alltså inte fallet med en reservofficer; om han en gång har placerats vid exempelvis I 15 i Borås fortsätter han att vara placerad där oavsett om hans bostadsort ändras till Stockholm, Sundsvall eller vad det nu kan vara. En reservofficer, som efter 47 års ålder av fysiska skäl normalt inte längre får vara krigsplacerad vid fältförband, omplaceras vanligen till ett lokalförsvarsförband. Även dessa förband ligger dock i anslutning till det regemente där vederbörande är placerad såsom reservofficer. Det kan starkt ifrågasättas om detta alltid är så lämpligt! Lokalförsvarsförbanden har ju i regel sådana krigsuppgifter att de utomordentligt snabbt skall kunna träda i funktion, och det är svårt om vederbörande reservofficer bor i en helt annan ända av landet. Han är kanske den viktigaste mannen som chef för förbandet och borde därför snabbt kunna vara på plats. Tanken har alltså kommit upp att det kanske vore lämpligast om vederbörande reservofficer i stället kunde tillträda en befattning i hemortens hemvärn. Det är väl så för många av dem som det har varit för mig: vårt försvarsintresse väcktes under de allvarsfyllda åren i början av 1940-talet. Man började kanske i hemvärnet som 15 eller 16-åring och blev så småningom reservofficer. Man ser det nu som att man sluter cirkeln genom att få en möjlighet att återinträda i en lämplig befattning inom hemortens hemvärn. Jag vet att hemvärnet numera uppskattas på ett helt annat sätt än förr inom hela krigsmakten. Man tilldelar det allt bättre vapen och utrustning, och det är ju ett bevis för att man inser den viktiga roll hemvärnet spelar i totalförsvaret. Inte minst den nya beväpning som kommit till gör ju att befälet behöver den bättre utbildning som reservofficerarna i regel har. Jag tackar alltså för svaret och hoppas att utvecklingen kan gå därhän att det sprids en litet allmännare information bland de äldre reservofficerarna om denna möjlighet att bli krigsplacerad i hemvärnet på hemorten.

Herr talman! Herr Fiskesjö har frågat mig vilka principer som har legat till grund för förordnandet av de statliga representanterna i de nya länsstyrelserna. En huvuduppgift för de nya länsstyrelserna är att på grundval av den centrala statliga planeringen samstämma och samordna den statliga planering som sker regionalt med den kommunala planeringen. Detta har motiverat ett kommunalt inflytande på styrelsens sammansättning, vilket tillgodoses genom att landstinget väljer fem ledamöter. När regeringen tillsatte övriga fem ledamöter var en vägledande princip att tillgodose också behovet av att tillföra länsstyrelsen erfarenheter från andra områden av samhällslivet, främst näringsliv och arbetsmarknad. Vid tillsättningen har regeringen även försökt tillse att de av statsmakterna antagna målen för samhällsutvecklingen får en förankring i styrelsernas sammansättning.

Herr talman! Jag ber att få tacka civilministern för svaret på min fråga, även om det gav föga klarhet om den mest iögonfallande princip som regeringen tillämpat. Min fråga är naturligtvis betingad av den berättigade förundran som regeringens urval av de statliga representanterna i de nya länsstyrelserna väckt i skilda delar av landet. När länsstyrelsereformen beslöts av riksdagen förra året var som bekant meningarna delade om hur de tio lekmannarepresentanterna skulle utses. I länsförvaltningsutredningen, som låg till grund för reformen, hade en knapp majoritet — fem av nio — föreslagit att landstingen skulle utse sex av de tio och regeringen de resterande fyra. Minoriteten i utredningen ansåg att landstingen borde utse alla tio för att bl.a. säkerställa, att länsstyrelsen skulle komma att avspegla den väljande korporationens sammansättning i politiskt avseende. I riksdagen drev centern denna linje och krävde således att landstingen skulle utse samtliga. Men regeringen genomdrev ett hälftenbruk — fem landstingsvalda och fem regeringsutnämnda. När nu länsstyrelsernas sammansättning är klar ser man till fullo vad som var avsikten med detta hälftenbruk. Avsikten var helt enkelt att regeringen skulle få möjlighet att med hjälp av de fem regeringsutnämnda ledamöterna försäkra sig om socialdemokratisk majoritet även i län där partiet i landstingen är i klar minoritet. Denna nu realiserade avsikt är anmärkningsvärd, bl.a. av det skälet att det aldrig sades ut att man hade den avsikten. Den framkom inte vare sig i propositionen till 1970 års riksdag eller i den debatt som fördes i kamrarna. Av de akter som står till buds framgår det snarast att skälet för att man skulle ha fem regeringsutnämnda närmast var att man därmed nära nog symboliskt ville markera att länsstyrelserna fortfarande var Den ordning som tillämpas framstår som särskilt anmärkningsvärd om man begrundar ett uttalande i länsförvaltningsutredningens betänkande. Där står det bl.a.: ”Vidare bör gälla, att landstingets val äger rum efter det Kungl. Maj:t utsett ledamöter. Härigenom förebygges risken för att en av landstinget avsedd balans i politiska och andra avseenden rubbas i efterhand.” Mot detta uttalande har jag inte kunnat finna någon polemik i proposition 103 till 1970 års riksdag. I kammardebatten utgick man också från, utan att bli korrigerad, att det skulle gå till så som utredningen hade tänkt sig härvidlag. Men i verkligheten blev det alltså tvärtom. Först valde landstingen i proportionell ordning sina fem representanter, därefter utnämnde regeringen så många socialdemokrater som behövdes för att säkerställa majoritet för det egna partiet. Över hela linjen har man tydligen ansett det vara ett axiom att statsintresset, näringslivsintresset och arbetsmarknadsintresset bäst företräds av socialdemokrater. Vad civilministern anfört rubbar inte min uppfattning att de nya länsstyrelserna i flertalet fall fått en ur bl.a. politisk synpunkt mycket egendomlig sammansättning.

Herr talman! Jag skall gärna, på den korta tid som nu står till mitt förfogande, bidra till att skapa all den klarhet som kan vara önskvärd kring det sätt på vilket regeringen har tillsatt dessa ledamöter och hur vi har resonerat rent principiellt. Det är fortfarande fråga om en statlig länsstyrelse. Såvitt vi kan förstå föreligger också önskemål från centerpartiets sida att vi till denna statliga länsstyrelse skall delegera det mesta möjliga av de åtgärder som staten skall ta ansvaret för i fråga om exempelvis den regionala planeringen. Vi tycker att det är en riktig linje att vi i mesta möjliga mån skall försöka genomföra regionalpolitiken i samverkan mellan stat och kommun på länsplanet. Men om det skall bli en regionalpolitik som så att säga hänger ihop för hela landet, måste vi sörja för att den som har det yttersta ansvaret för de statliga åtgärderna också kan förankra sin politik i den regionala statsförvaltningen. Från många organisationer mötte vi också önskemål om att de skulle få representanter i de nya länsstyrelserna. Vi sade till organisationerna att det inte är avsikten att det skall vara någon korporativ styrelse. Det insåg organisationerna. Men vi var intresserade av att de nämnde namn på personer vilka skulle kunna vara lämpade för uppgifter som de nya länsstyrelserna skall hantera. Vad vi har sett som regeringens uppgift har varit att komplettera landstingens val med ledamöter som hade sådana erfarenheter från näringsliv och arbetsmarknad att vi skulle kunna få en länsstyrelse som kunde arbeta med den effekt som vi alla önskar. Vi sade oss att riktmärket må väl då bli att vi försöker att i varje länsstyrelse skaffa fram två ledamöter med löntagarerfarenheter och två ledamöter med företagarerfarenheter. Av de 96 ordinarie ledamöter som det var fråga om att täcka in med hjälp av detta sätt att resonera kunde vi ta ett 80-tal från de olika förslag som organisationerna sänt till oss. På några punkter tvingades vi gå ifrån de förslag som vi fick. Organisatio nerna föreslog nämligen ofta folk från samma kommuner, och för att undvika en geografisk snedbelastning av länsstyrelsens sammansättning fick man då plocka fram namn från annat håll. Det såg ut ungefär så, när vi fick in de olika personförslagen från organisationerna, att löntagarerfarenheterna i betydande grad representerades av socialdemokrater. Vi tyckte för vår del att det fanns ingen anledning att diskriminera dem därför. När det gällde företagarerfarenheter var de personer som fördes fram till övervägande delen folk från den borgerliga sidan, och vi tyckte på samma sätt att det därvidlag inte fanns skäl att diskriminera dem. Och den sista ledamoten, den femte, skulle alltså representera statlig och kommunal verksamhet. Jag har så här kortfattat försökt redovisa efter vilka principer vi har resonerat. Jag kan sluta med att säga att jag tror att vi i län efter län har lyckats med att någorlunda genomföra denna uppläggning av sammansättningen av länsstyrelsens ledamöter.
Före den fortsatta debatten vill jag erinra om tidsbestämmelserna för frågestunderna: Svar på enkel fråga och anförande med anledning därav får omfatta högst tre minuter.

Herr talman! Civilministerns senaste inlägg föranleder mig inte att frångå det omdöme som jag avgav i mitt första anförande: Regeringens agerande i den här frågan är underligt. Får jag ta ett par konkreta exempel. I Hallands län sitter 28 borgerliga landstingsmän och 18 socialdemokrater — alltså en borgerlig majoritet med 60 procent. I den nya länsstyrelsen däremot sitter efter regeringsutnämningen en socialdemokratisk majoritet med 60 procent. I Jönköpings län är det ungefär likadant, och jag skulle kunna anföra flera exempel. Detta måste, herr talman, hur man än ser det karakteriseras som en mycket egendomlig ordning, och det kan inga bortförklaringar från civilministerns sida rubba. Civilministern sade i sitt inlägg att det inte har funnits någon anledning att diskriminera socialdemokraterna. Nej, det finner man när man tittar på förteckningen över de utnämnda, att någon diskriminering av socialdemokrater har det sannerligen inte varit tal om. Civilministern sade också att två av de fem ledamöterna skulle ha löntagarerfarenhet, och då fanns det tydligen bara socialdemokrater att tillgå på den kanten, trots att vi vet att det finns gott om löntagare som har sin politiska hemvist på annat håll. Sedan skulle det vara två med företagarerfarenhet, och dessa skulle då tas från den borgerliga kanten. Men hur det nu är har man lyckats att även när det gäller företagarrepresentanterna ragga upp socialdemokratiska företagare runt om i de olika länen, och regeringsutnämningen har i flera län resulterat i fyra socialdemokrater och en borgerlig.
Herr talman! Jag kan trösta herr Fiskesjö med att det finns både borgerligt folk med bland dem som har löntagarerfarenheter och socialdemokratiskt folk med bland dem som har företagarerfarenheter. Vi har alltså inte när det gäller de förslag som förts fram från olika organisationer på folk som har erfarenheter, lämpade för de här uppgifterna, i något sammanhang diskriminerat någon på grund av vederbörandes politiska uppfattning. Och jag vill betona detta med erfarenheter, för de sitter inte i länsstyrelserna som representanter för sina respektive organisationer eller som representanter för några branscher, utan de sitter där som statliga styrelseledamöter på grundval av sina erfarenheter och det allmänna förtroende som de åtnjuter. Här kommer vi också in på en annan och mycket större fråga, nämligen hur vi skall se på arbetsfördelningen mellan stat och kommun på länsnivån. Den frågan är så stor att vi uppenbarligen inte kan diskutera den i dag inom ramen för frågeinstitutet. Vi kan måhända diskutera den i annat sammanhang. Herr Fiskesjö hävdar att de statliga frågor för vilka ansvaret delegeras till länsnivå helt plötsligt blir kommunala frågor och att de bör handläggas av de kommunala majoriteterna där. Jag tror emellertid inte att den argumentationen är hållbar, om vi vill föra en aktiv regionalpolitik med genomslagskraft i hela landet — som vi ju alla förklarar att vi vill.

Herr talman! Herr Hedin har frågat industriministern om han anser det vara principiellt riktigt att koncessionsnämnden för miljöskydd slutbehandlar en ansökan om utbyggnad av miljöfarlig anläggning av viss omfattning samtidigt som sökanden hos koncessionsnämnden ansökt om en fortsatt utbyggnad med flerdubbel omfattning och därmed väsentligt ökade miljörisker. Som svar på herr Hedins fråga vill jag hänvisa till miljöskyddslagens bestämmelser. Enligt 13 § i lagen skall ansökan om tillstånd innehålla de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som fordras för att bedöma den miljöfarliga verksamhetens beskaffenhet, omfattning och verkningar. Koncessionsnämnden är vid sin bedömning inte bunden vid det aktuella ärendet utan har möjlighet att beakta inte bara känd utan även väntad utveckling. I vilken utsträckning detta bör ske beror på omständigheterna i det särskilda fallet.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

Jag vill emellertid fråga om svaret principiellt sett innebär att koncessionsnämnden kan bordlägga en ansökan om en utbyggnad om nämnden efter denna första ansökan har fått in en ny ansökan om ytterligare utbyggnad med betydligt större kapacitet än den tidigare, alltså göra en bordläggning för att nämnden skall kunna behandla båda ansökningarna samtidigt. Bakgrunden till min fräga är det aktuella fallet med Marviken. Där har Vattenfall begärt att få bygga en oljekraftanläggning på 200 megawatt, men innan den ansökan slutbehandlats kom det in en ny ansökan om utbyggnad till 1 000 megawatt, alltså en högst väsentligt större kapacitet på anläggningen. I det första fallet tycks myndigheter och remissinstanser av skilda slag vara överens om att utbyggnaden kan tolereras från miljömässiga synpunkter. Men det blir ju en helt annan sak när man går upp till en fem gånger så stor kapacitet. Dä kommer det verkligt betydande miljörisker in i bilden. Man kan säga att det i detta sammanhang finns fog för talesättet att om man räcker någon ett lillfinger så tar han hela handen. Det verkar som om Vattenfall vill gå till väga på det sättet. Det är uppenbart att det föreligger risk för felinvesteringar, om dessa båda ärenden handläggs var för sig i två etapper. På Vattenfall har man redan offentligt förklarat, att om man får tillstånd till den första utbyggnaden, så är man beredd att redan i det skedet bygga t.ex. oljelagringsanläggning, magasin och hamn i en storlek som räcker för en senare utbyggnad till I 000 megawatt. Om man då skulle få nej på sin ansökan om den senare utbyggnaden, så har man uppenbarligen gjort betydande felinvesteringar. Gör man däremot så, som i och för sig vore riktigt, att man begränsar sig till en utbyggnad till 200 megawatt och sedan får bygga ut till I 000 megawatt, så är också det ofördelaktigt, eftersom det naturligtvis är billigare att redan från början bygga ut anläggningen för den större kapaciteten. Detta är bakgrunden till att jag anser det vara mycket angeläget att vi får principerna helt klara i detta fall. Jag tackar än en gång för svaret men skulle gärna vilja ha det ytterligare klarläggande som jag här efterlyst.
Herr talman! Jag började min parlamentariska bana inom konstitutionsutskottet och är därför utomordentligt försiktig i mitt umgänge med sådana här frågor. Herr Hedins fråga är i själva verket en fråga om lagtillämpning. Riksdagen och regeringen stiftar och ändrar lagar, men vi får akta oss väldigt noga för att lägga oss i tillämpningen i ett konkret fall. Därför kan jag inte ens principiellt uttala mig om hur koncessionsnämnden bör förfara i ett sådant här fall. Mitt resonemang får därför bli allmänt och kan inte röra det enskilda fallet. Det är alldeles klart att koncessionsnämnden kan ge tillstånd till en Nr 111 ombyggnad eller tillbyggnad av ett företag, oberoende av om där Torsdagen den föreligger en ansökan om ytterligare utbyggnad. Den nya ansökan om 21 oktober 1971 utbyggnad är ett helt nytt och fristående ärende, som nämnden kan 0 Gaaa i Ä Ang. järnvägs SE eller avslå, oberoende av hur man har behandlat den första trafiken på linjerna ÄRSOSAN? Mora Brunflo Mitt svar på herr Hedins konkreta fråga, om koncessionsnämnden kan bordlägga ett ärende, är att jag inte ser något hinder för nämnden att bordlägga ett ärende om den så önskar. Men det får bli koncessionsnämndens absoluta ensak att göra det. Nämnden kan också välja att ge tillstånd till en första etapp, men göra det tillståndet mycket begränsat. När den sedan tar ställning till utbyggnaden blir det kanske nödvändigt att skärpa bestämmelserna för utsläpp i luften och i vattnet. Svaret på frågan är alltså att koncessionsnämnden givetvis kan vilandeförklara ett sådant här ärende, men det får den själv avgöra; jag får inte lägga mig i det.
Herr talman! Jag tackar ytterligare för det svar som jag nu har fått och som jag tycker är än mera positivt. Jag kanske kan vara fri att säga hur jag bedömer det hela. Jag tycker att omständigheterna i det särskilda fall som statsrådet talade om i sitt första svar avgjort är sådana att koncessionsnämnden borde bordlägga den första ansökan och behandla hela frågeställningen i ett sammanhang.

Herr talman! Herr Wikner har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att förhindra nedläggning av persontrafik på inlandsbanan mellan Mora, Sveg och Brunflo. Herr Winberg har frågat mig om det finns förutsättningar att även i framtiden bibehålla järnvägstrafiken på sträckan Forsmo Hoting. Jag ber att få besvara de båda frågorna i ett sammanhang. I konseljen den 15 oktober 1971 uppdrogs åt samtliga länsstyrelser att till den I oktober 1974 genomföra en regional trafikplanering i enlighet med anvisningar, som successivt kommer att utfärdas av chefen för kommunikationsdepartementet på grundval av förslag från trafikplaneringsutredningen. I avvaktan på planeringens genomförande kommer regeringen att iaktta viss återhållsamhet i fråga om beslut rörande nedläggning av ytterligare järnvägslinjer. I samband med att regeringens beslut offentliggjordes förra veckan uttalade jag, att beslutet bl.a. innebär att frågor rörande nedläggning av inlandsbanan får anstå till dess 17 man har tillgång till en trafikplanering i berörda län. Härav följer att regeringen i avvaktan på resultatet av trafikplaneringen inte avser att fatta något avgörande i fråga om den del av inlandsbanan som sträcker sig mellan Mora och Brunflo och som SJ begärt att få lägga ned. Vad gäller linjen Forsmo-—Hoting har jag inhämtat att en lönsamhetsundersökning av i första hand persontrafiken vid linjen pågår inom SJ:s regionala organ. Någon framställning från SJ om driftförändring vid linjen Forsmo Hoting föreligger inte, och jag är inte beredd att utan ett närmare underlag göra något uttalande i frågan. Regeringens bedömning av denna fråga liksom av andra inkommande ärenden angående järnvägsnedläggningar kommer givetvis att ske med hänsyn tagen till den igångsatta regionala trafikplaneringen och till de möjliga återverkningar denna kan få på enskilda bandelar.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret. Det innebär att man skjuter denna fråga något framåt i tiden. Indragningen av persontrafiken mellan Mora, Sveg och Brunflo har faktiskt irriterat den befolkning som under många år varit beroende av denna trafik. SJ har gjort ett flertal lönsamhetsberäkningar och dessa tycks ge samma resultat, nämligen att persontrafiken är olönsam och måste dras in. Vad är då orsaken till detta? Till en del måste det vara att man ständigt höjer biljettpriserna och att man drar in de serviceorgan, som skall vara till nytta för dem som skall använda järnvägen. Jag tänker här närmast på påstigningsanhalter m.m. I alla sammanhang åberopar man ständigt 1963 års riksdagsbeslut, och jag frågar då om persontrafiken inom glesbygderna måste vara lönsam.

Problemet gäller i första hand persontrafikförbindelserna för glesbygderna och vissa öar.” Det är klart utsagt att olönsam persontrafik på järnväg i glesbygd bör upprätthållas för att tillgodose trafikservice åt en viss bygd. Det är över 19 mil från Sveg till Östersund. Invånarna i Sveg med omnejd är beroende av att kunna besöka Östersund, dels därför att centrallasarettet är beläget där, dels därför att Svegs lasarett kommer att omändras till läkarstation. Ungdomarna är numera hänvisade till gymnasier och fackskolor i Östersund. Genom att Östersund är residensstad är vi hänvisade till att besöka staden i olika sammanhang. Sveg är prioriteringsort i fråga om lokalisering. Om vi mister persontrafiken blir det försämrad service. Trafikolyckorna ökar på våra landsvägar. Är det då vettigt att än mera trafik överföres till vägarna? Jag anser att vi bör få behålla vår järnvägslinje.
Herr talman! Också jag ber att få framföra ett tack till statsrådet för svaret på frågan. ” Låt mig först till dem av kammarens ledamöter, som kanske inte är så geografiskt orienterade inom detta område, säga att banan Forsmo— Hoting är 12 mil lång, att den förbinder norra stambanan vid Forsmo i Sollefteå kommun med inlandsbanan vid Hoting i Fjällsjö kommun, att den byggdes en gång av staten och öppnades 1925, att den delvis går i Ångermanälvens dalgång och i ett område vars vägnät till åtskilliga delar är av låg standard. Nu säger statsrådet att en lönsamhetsundersökning pågår inom SJ beträffande den ifrågavarande bandelen. Detta är i och för sig ägnat att oroa, eftersom lönsamhetsundersökningar av detta slag hittills i regel brukat leda till nedläggning. Forsmo—Hoting-banan går i ett glesbygdsoch avfolkningsområde. Folkmängden inom detta område av övre Ådalen har av olika skäl relativt sett minskat mera än i något annat område i landet på senare tid. På femton år har befolkningen i stora delar gått ned med mer än 40 procent. Det är alltså ett område, där speciella åtgärder är erforderliga för befolkningens service och för områdets möjligheter att leva vidare. Att lägga ned en transportgren i ett område, som verkligen är i behov av stimulans, tycker jag inte är en påfallande klok åtgärd. Samhällets transportpolitik måste väl snarare anpassas till de regionpolitiska målsättningarna. Jag vill också påpeka att Ångermanälven fortfarande används såsom flottled, men om flottningen i framtiden kommer att nedläggas -- vilket man i dag inte alls vet — kan denna bandel komma att vara utmärkt för transport av stora delar av det rundvirke som nu flottas. Nu har emellertid någonting nytt hänt sedan jag ställde min fråga. Regeringen har offentliggjort sitt uppdrag till länsstyrelserna om utförande av en s.k. regional trafikplanering till den 1 oktober 1974. Till dess skall återhållsamhet iakttas med beslut om nedläggningar av järnvägar, sägs det. Ändå är statsrådet tyvärr inte beredd att göra något uttalande beträffande denna bandels framtid, vilket jag får beklaga. Jag kan konstatera att ordet återhållsamhet tydligen inte är så mycket värt när det gäller de konkreta fallen.

Herr talman! Låt mig allra först till herr Winberg säga, att jag, för att det skall vara möjligt för mig att ta ställning till ett nedläggningsärende, först måste få ärendet. Jag kan inte besluta om ärenden, som jag inte har fått. Jag har inte fått något ärende rörande Forsmo Hoting från SJ. Om herr Winberg begär att jag skall ta ställning till den järnvägsnedläggelsen nu, får han väl först på något vis se till att jag får en framställning om nedläggning. Sedan vill jag gärna framhålla, att frågan om järnvägsnedläggningar och det beslut som regeringen nu har fattat om en trafikplanering över hela landet ju hänger intimt samman. Jag kan inte finna vad det ligger för värde i att i dag, när vi startar denna landsomfattande trafikplanering, stiga upp och säga att man känner en oro över dessa frågor som man med viss rätt har kunnat känna tidigare. Tanken är nu att vi skall genomlysa dessa frågor i hela landet. Varje enskild kommun skall vara med och säga sin mening. Länsstyrelserna skall leda arbetet. Regeringen skall ge råd och anvisningar till länsstyrelserna i de fall sådana behövs, osv. Det kan väl då inte heller för riksdagen ligga något större värde i att föregripa länsstyrelsernas och kommunernas agerande, åtminstone i starten. Låt oss gärna komma tillbaka till detta när vi märker hur arbetet fortskrider. Finner vi brister i det, skall vi naturligtvis påpeka dem. Men låt oss nu få sätta i gång detta arbete och se vart det leder. Vi har garanterat att länsstyrelser och kommuner i hela landet får vara med och säga sin mening. Det borde borga för att arbetet skall ske på ett sätt som kan garantera sakkunnig behandling av frågorna. Herr Winberg påstår att de lönsamhetsundersökningar som SJ företar oroar människorna. Det kan han naturligtvis tillåta sig att säga. Herr Winberg har själv varit med i riksdagen om att ge SJ uppdraget att göra dessa undersökningar. Man skall kanske vara litet försiktig, när man sedan kritiserar SJ för saker och ting som man själv har varit med om att besluta.

Herr talman! Jag ställde min fråga, innan detta beslut fattades av regeringen. Därför var jag litet oroad. Vi vill inte föregripa någonting, men de bygder som berörs av detta nedläggningshot måste väl ändå ha rätt att känna oro. Vi vet också att landstinget har skickat en skrivelse till kommunikationsministern. Landstinget framhåller i sitt yttrande, att det ser med ytterst stor oro på denna nedläggning. Sedan bör man inte se dessa transportproblem enbart ur ekonomisk synpunkt utan även från sociala och näringspolitiska aspekter inom lokaliseringsområdena. Det är mot den bakgrunden och med tanke på glesbygden som jag har velat göra detta påtalande.